Fru talman! William Petzäll har ställt ett antal frågor till mig angående tillsättningen av utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans. William Petzäll har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att ändra utredningens omfattning för att motverka också svenskfientliga attityder, hur jag motiverar valet av den person som ska leda utredningen samt hur jag ställer mig till uttalandena i medierna om att utredningen delvis motiveras av Sverigedemokraternas valframgångar. Inledningsvis vill jag klargöra att syftet med utredningen är att få en samlad bild av den kunskap som finns om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans och att kunna identifiera brister som bör åtgärdas i det fortsatta arbetet. En del av denna kunskapskartläggning ska kunna användas inom skolan. Det är således ingen utredning som ska bilda opinion eller kampanj. Frågeställaren verkar ha missförstått skolans roll. Skolan ska inte vara värdeneutral. Utbildningen syftar till att eleverna ska inhämta och utveckla både kunskaper och värden. Att förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och samhällets grundläggande värden är en mycket viktig uppgift för skolan. Principen om alla människors lika värde måste erövras på nytt av varje generation. Ökad kunskap kring frågor relaterade till mänskliga rättigheter och främlingsfientlighet är ett viktigt led i detta. Jag blir alltid förundrad av Sverigedemokraternas beskrivning av vår befolkning som bestående av två kategorier, svenskar och invandrare, och där dessa grupper jämt ställs mot varandra. Att tala i termer av "vi och de" är ett klassiskt retoriskt grepp för den som vill skapa motsättningar, oro och rädsla i samhället. Erfarenheter från Europa och andra delar av världen visar med all tydlighet vad en sådan retorik kan leda till. Det är naturligtvis lika olämpligt att utgå från att främlingsfientliga attityder eller andra problem i samhället är begränsade till vissa kategorier av människor. Främlingsfientlighet och liknande former av intolerans måste alltid kraftfullt bekämpas och fördömas oavsett om den företräds av muslimer, judar, kristna eller andra. Det är också detta som är utgångspunkten för utredningen. Godtar vi främlingsfientlighet eller diskriminering av människor på etnisk grund godtar vi ett beteende som i förlängningen hotar hela det demokratiska samhället. Vad gäller frågan om valet av Bengt Westerberg till utredare är jag tacksam för att ha en sådan välkvalificerad person för detta uppdrag. Jag har goda förhoppningar om att utredningen med Bengt Westerberg i spetsen kommer att ta fram den kunskap och det underlag som behövs för regeringens fortsatta arbete för ett samhälle där varje individ respekteras oavsett hudfärg eller etnisk tillhörighet. När det gäller frågan om Sverigedemokraternas ökade väljarstöd vill jag understryka att utredningen inte handlar om något parti utan att den ska fokusera på främlingsfientliga attityder oavsett var de förekommer eller uppstår.

Fru talman! Tack för svaret, Erik Ullenhag! Jag kan lite ironiskt konstatera att det är kul att så många ville komma och lyssna på den här debatten. Att motverka fientlighet i alla dess former är ett viktigt och ett ständigt pågående arbete. Men inte sällan har kampanjer, likt den vi står här och diskuterar i dag, haft en tydlig ideologisk slagsida och ofta tagit sig uttryck i rena bisarrheter, där man satt likhetstecken mellan ifrågasättande av den nuvarande invandrings och integrationspolitiken och det ofta väldigt vagt definierade begreppet "främlingsfientlighet". Begreppet "främlingsfientlighet" har inte minst i den politiska debatten kommit att missbrukas som något man klistrar på människor som ifrågasätter den nuvarande invandrings och integrationspolitiken och som inte lydigt rättar in sig i det politiskt korrekta ledet och med mössan i hand tackar för allt fint vi har fått från er i regeringen och mångkulturalister före er. Kritik mot massinvandring och mångkulturalism har över huvud taget inga kopplingar till fientlighet, oavsett hur många fantasifulla epitet eller fobier man lyckas hitta på. Tvärtom är Sverigedemokraternas kritik mot de senaste 30 årens vanskliga politik legio i andra europeiska länder, och flera tunga politiska ledare har, med argument snarlika dem vi sverigedemokrater anför, under den senaste tiden dömt ut mångkulturalismen som ett dödfött och kontraproduktivt projekt. Fru talman! Direktivet ligger oroväckande nära till hands att betrakta som ännu en vinklad opinionskampanj som dragits i gång för att regeringen anser att en för stor del av svenska folket har röstat på fel parti. Nu förnekar förvisso Ullenhag att det här skulle ha något att göra med Sverigedemokraternas valframgångar, men samtidigt har vi kunnat ta del av uppgifter i medierna där regeringskällor bekräftar det rakt motsatta. Ullenhag har även själv gett uttryck för att han är orolig över vårt riksdagsinträde. Vad beträffar valet av Bengt Westerberg som utredare tycker jag att det är anmärkningsvärt på flera punkter. Det är trots allt övertydligt var Westerbergs sympatier ligger. En mer uttalad vurmare för fortsatt massinvandring, mångkulturalism och intolerans mot oliktänkande torde vara svår att finna. Valet kan lite tillspetsat jämföras med att man skulle tillsätta Lars Ohly för att utreda regeringens skattepolitik. Vi kan således över huvud taget inte räkna med att det här kommer att landa i någon objektiv utredning. Att man betonar vikten av att skolan ska ta upp kampen mot den påstådda främlingsfientligheten är också det oroväckande. Där har vi kunnat se jag vet inte hur många iscensatta indoktrineringskampanjer runt om på landets skolor, där man sätter likhetstecken mellan - vilket jag var inne på tidigare - kritiserande av invandringspolitiken och att man är rasist, främlingsfientlig eller nynazist. Det finns läroböcker som beskriver Sverigedemokraterna som nynazister. Det finns exempel på att elever som varit kritiska mot invandringspolitiken och uttalat en kritisk försiktighet fått sitta och kolla på dokumentärfilmer från Auschwitz och massor med andra osmakligheter. Man pekar trots allt i utredningen ut skolan som en central arena för att just bekämpa de attityder som man påstår finns. Jag tycker inte att det är värdigt att man i en sund demokrati försöker indoktrinera barn på det här sättet. Det är också oerhört olyckligt hur man än en gång väljer att nonchalera svenskfientligheten, den fientlighet som svenska ungdomar utsätts för. Man pratar hela tiden om främlingsfientlighet. Trots att svenskfientligheten torde vara minst lika utbredd om inte mer utbredd än den som riktas mot invandrare väljer man att ducka i den här frågan ännu en gång. Det tycker jag är oerhört nonchalant och närmast ett hån mot de svenska ungdomar som dagligen utsätts.

Fru talman! Det är lite intressant att William Petzäll nu hade fyra minuter på sig att tala om främlingsfientlighet. Som jag kunde notera fanns det inget problem med främlingsfientlighet i Sverige. Du talar om en påstådd främlingsfientlighet. För en tid sedan samlades judiska barn till ett läger i Höllviken i Vellinge kommun i Sverige. De här barnen var mellan 7 och 12 år gamla. På fredagskvällen dök det upp ett tonårsgäng som skrek nazistiska slagord och försökte riva staketet. Man ringde polis. Polisen dök upp och gänget försvann. Dagen efter kom det flera. De fortsatte att skrika nazistiska slagord. De kastade ägg. Det hela kulminerade i att de skrek: Judejävlar ni förstör Höllviken, ni ska gasas. Det där var i oktober förra året i Sverige. Finns det främlingsfientlighet i Sverige eller inte, William Petzäll? Den frågan kan du fundera på när du tänker över händelsen i Höllviken. I det läget tog skolan och polisen det som skedde i Höllviken på rätt stort allvar. Man tog bland annat kontakt med föräldrar. De föräldrarna hade ungefär samma attityd som William Petzäll verkar visa här i kammaren. Det här var pojkstreck. Det var inte så viktigt att göra något åt det som skedde i Höllviken och ta det på allvar. Höllviken ligger som jag nämnde i kommunen Vellinge. I kommunen Vellinge levde den judiska dirigenten Ilya Stupel. Under tre år trakasserades han av ett nazistiskt gäng. Till slut bankades han medvetslös och var tvungen att flytta från kommunen. Att föräldrarna i Höllviken inte har lärt sig mer gör mig djupt bekymrad. En bit därifrån, i Tomelilla, bor en somalisk kvinna. Hon lämnar och hämtar barn på dagis. På vägen till dagis börjar hon bli trakasserad av ett tonårsgäng. Den här gången är det också ett gäng grabbar som går på en skola där. Hon börjar gå omvägar på väg till dagis därför att man skriker rasistiska glåpord efter henne. Snön kommer, och man kastar snöboll efter den somaliska kvinnan. Man nöjer sig efter ett tag inte med det utan börjar kasta sten. Till slut träffas både hon och hennes dotter av stenar kastade av personer som skriker rasistiska slagord. Jag är bekymrad över det. Jag är bekymrad över ett samhälle där människor likt William Petzäll inte ser de här problemen. Om vi som säger oss stå upp för ett demokratiskt samhälle med grundläggande lika värderingar inte säger ifrån i situationen där judiska barn mellan 7 och 12 år möts av rasistiska slagord när de samlas på en kursgård eller en somalisk kvinna får sten kastad efter sig är samhället farligt ute. Det är kärnan i denna utredning. Jag har ett par frågor som jag skulle vilja att William Petzäll svarar på. Du använder konsekvent uttrycket "påstådd främlingsfientlighet". Är din och Sverigedemokraternas bedömning att det inte finns främlingsfientliga attityder i Sverige? En annan frågeställning som är lite intressant är att du kritiserar att skolan spelar en central roll. Innebär det att Sverigedemokraterna vill ändra skollagen och läroplanen så att man inte längre ska utbilda vad gäller lika rättigheter, vad gäller lika värden, de grundläggande värden som ska hålla ihop samhället? Där kan det vara en grundläggande skillnad mellan dig och mig. Jag tror att skolan vid sidan av kunskapsuppdraget har en grundläggande uppgift att stå upp för demokrati, att stå upp för mänskliga rättigheter och att ta den diskussionen. Varje ny generation måste vinnas för demokrati och mänskliga rättigheter. Annars är samhället farligt ute.

Herr talman! Det är alldeles uppenbart att det finns främlingsfientlighet i vårt samhälle, en äkta främlingsfientlighet där människor känner hat gentemot andra människor just på grund av att de har fel etnisk bakgrund enligt dem. Det har vi aldrig förnekat. Det är givetvis helt förkastligt. Där ska vi sätta in vassa och kraftfulla åtgärder. Det jag pratar om när jag talar om den påstådda främlingsfientligheten är hur ordet och begreppet främlingsfientlighet har kommit att i den politiska debatten användas som ett epitet för att tysta och smutskasta politiska motståndare. Det har gått inflation i begreppet. Det har använts helt utan grunder. Så fort man kritiserar den förda invandringspolitiken får man höra att man är främlingsfientlig och så vidare. Den äkta rasism som finns i samhället ska givetvis motverkas. Den svenska skolan vilar givetvis på en demokratisk värdegrund. Skolan ska alltid vara värdeneutral. Skolan ska slå vakt om demokratin. Den ska också vila på demokratiska grundvalar. Det är just det som är problemet, för vi tillåter ju inte oliktänkande inom skolan. Elever indoktrineras av sina lärare och av läroböcker att ha vissa åsikter. Ställer man sig inte i det politiskt korrekta ledet och ställer upp på de heliga budorden om att massinvandring är bra och mångkulturalism är berikande får man också en stämpel i skolan. Det kan inte vi sverigedemokrater under några som helst omständigheter acceptera. Vi kan heller inte acceptera att skolan ensidigt fokuserar på den fientlighet som riktas från svenskar gentemot invandrare när man helt glömmer bort den fientlighet som svenska ungdomar får utstå av invandrare. Jag hade kunnat dra ett otal exempel på händelser där svenska ungdomar utsätts för precis samma allvarliga kränkning som den somaliska kvinna i Tomelilla som Erik Ullenhag nämner. Det här skulle då innebära, om man ska vara konsekvent och om man ska ha ett något logiskt tänkande, att den svenskfientlighet som trots allt finns i skolan också ska bekämpas och tas på minst lika stort allvar. Men inte i en enda utredning, inte i ett enda direktiv från Skolverket har vi kunnat läsa någonting om att rasism och främlingsfientlighet kan slå åt båda hållen, även mot majoritetsbefolkningen. Det tycker jag är mycket beklagansvärt. Sedan vill jag återigen trycka på valet av utredare. En utredning ska väl ändå på något sätt vara objektiv och inte vara partifärgad. Här har vi en tidigare folkpartist, en människa som väldigt tydligt har uttalat sympatier för en generös invandringspolitik och som vurmar för en extrem mångkulturalism. Han ska då utreda bland annat den så kallade främlingsfientligheten. Nu vet jag att Erik Ullenhag kommer att hacka på att jag återigen säger den "så kallade", men Ullenhag brukar ha för vana att slänga sig med det ordet även när det gäller oss sverigedemokrater. Jag skulle återigen vilja fråga: Är det verkligen logiskt att sätta en person som är så tydligt färgad att leda en sådan här utredning? En annan sak. Om vi pratar om till exempel antisemitism är det också viktigt att påpeka i den här debatten att den grupp som står för den största antisemitismen i samhället inte är ett fåtal svenska skinnskallar utan det är en konsekvens av den oerhört stora invandring vi har haft från muslimska länder, vilket även Forum för levande historia har bekräftat flera gånger om. Det är där vi har ett oerhört stort problem. Det kanske till och med behövs riktade insatser just till våra invandrartäta skolor för att bekämpa även den antisemitismen. Jag skulle vilja ha svar på frågan: Hur kommer det sig att man även nu undviker att ta upp den fientlighet som svenska ungdomar utsätts för, och hur kan man tillsätta en sådan partisk utredare som Bengt Westerberg trots allt är?
Herr talman! William Petzäll och jag lever nog i lite olika verkligheter. Det är rätt sällan som en person som har den bakgrund jag har blir nekad anställningsintervju på grund av ett visst efternamn. Det är rätt sällan de som tillhör majoritetsbefolkningen blir förföljda av ordningsvakter i en affär därför att de har en viss etnisk bakgrund. Det är rätt sällan vi har en situation då du drabbas av rasistiskt våld om du tillhör majoritetsbefolkningen. Men där kanske William Petzäll och jag har olika syn på verkligheten. Där tror jag att William Petzälls verklighetsbeskrivning är ganska långt borta från majoritetens. Är Bengt Westerberg en lämplig utredare? Ja. Bengt Westerberg är en person som har en bakgrund som minister. Han har en bakgrund som ordförande i Röda Korset. Han har lång erfarenhet av att stå upp för öppenhet och tolerans. Där skiljer sig regeringen från Sverigedemokraterna. Vi kommer att stå upp för ett öppet och tolerant Sverige. Det är en av flera grundläggande skiljelinjer. Sedan är det lite intressant att William Petzäll och Sverigedemokraterna reagerar så starkt på en utredning mot främlingsfientlighet. Å ena sidan är det påstådd främlingsfientlighet, å andra sidan kommer du hela tiden tillbaka till att du tror att vi indirekt är emot Sverigedemokraterna, att allt handlar om er. Jag kan stå för att det finns främlingsfientliga inslag i Sverigedemokraterna. Det är ett parti som startats av rasister ur en sekt, Bevara Sverige svenskt. Ni har gjort en resa sedan dess. Det är bra. Men det var före detta nazister som i modern tid startade detta parti. Ni har en partiledare som gick in i partiet när det fortfarande var möjligt att demonstrera i nazistiska uniformer. Ni har gjort en resa, och det är bra. Ni går åt rätt håll. Men det är klart att ni kommer att påminnas om denna verklighet. Ni kommer också att påminnas om en verklighet där ni möter väljarna i valrörelsen med en film som jag menar är direkt främlingsfientlig, där ni framställer muslimska kvinnor som ett gigantiskt hot mot hela äldrevården i Sverige. Den debatten tar jag gärna. Men i denna debatt är William Petzäll aningen förvirrad när han å ena sidan säger att skolan har ett kunskapsuppdrag och ett värderingsuppdrag, och å andra sidan är emot att skolan ska göra någonting. Där måste ni på något sätt bestämma er. Är det en bra eller dålig idé att ägna sig åt att bekämpa främlingsfientlighet i skolan? Det är bra om William Petzäll svarar på den frågan. Jag tycker att det är viktigt. Med den kunskap vi har vet vi också att ökad kunskap minskar intolerans. Vi vet att i de skolor som får kunskap om Förintelsen - historiens värsta övergrepp då man gasade ihjäl miljoner judar, romer och oliktänkande - minskar antisemitismen och hatet mot judar. Är det en bra idé att ha denna typ av kunskap om historien i skolan eller inte? Den frågan har William Petzäll fortfarande inte svarat på. Sedan ska man aldrig ducka för att främlingsfientliga attityder och värderingar kan finnas i alla möjliga olika grupper. Det är ingen hemlighet att det finns starka främlingsfientliga attityder i vissa muslimska grupper gentemot judar i södra Sverige. Det behöver vi ta tag i. Det är inget konstigt. Jag tycker att människor är ganska lika. Där kanske jag och William Petzäll skiljer oss åt. Men det är inget konstigt att det finns främlingsfientliga attityder bland svenskar och att det kan finnas främlingsfientliga attityder från människor som kommer från andra länder. För den som drabbas spelar avsändaren ingen roll. För den som drabbas är det centralt att vi har ett samhälle som står upp för tolerans och öppenhet och att vi aldrig accepterar ett samhälle där man gör skillnad på folk och folk och där man tiger när hatet uppstår. När jag talar med judiska organisationer eller med muslimska organisationer säger de just: Vi känner oss ensamma när det händer. Ett exempel är det judiska barnlägret som drabbades av ett gäng tonåringar som trakasserade och skrek nazistiska slagord. De som var på lägret kände sig väldigt ensamma. En del i denna utredning är att vi ska ha ett samhälle där vi aldrig accepterar främlingsfientligheten och intoleransen. Det vore intressant att höra om Sverigedemokraterna ställer upp på idén om ett samhälle utan främlingsfientlighet och intolerans eller inte. Var det en bra eller dålig idé att tillsätta utredningen över huvud taget?
Herr talman! Till att börja med kan jag svara på den sista frågan som Erik Ullenhag ställde. Ja, jag tycker att det var en dålig idé att tillsätta denna utredning eftersom det fanns ett uttalat politiskt motiv bakom den. Man gör inte en tydlig distinktion mellan en upplevd främlingsfientlighet och en mer politisk främlingsfientlighet, som när Ullenhag svänger sig med att kalla både den ena och den andra för främlingsfientlig bara för att man har vissa åsikter om den förda invandrings och integrationspolitiken. Sedan finns det en verklig främlingsfientlighet, och den ska givetvis bekämpas. Därför är det givetvis hur bra som helst att skolor uppmärksammar Förintelsen och så vidare. Men det har också tagit sig rent bisarra uttryck i rena indoktrineringskampanjer på många håll i landet, och det kan vi inte ställa upp på. Skolan ska vila på demokrati, och där ingår också att man inte indoktrinerar oliktänkande. Sedan är det lite hycklande när företrädare för regeringen står och talar om tolerans samtidigt som Erik Ullenhag har undertecknat en debattartikel med bland annat Sveriges Muslimska Råd som har en extremt föråldrad kvinnosyn, som har en extremt föråldrad syn på homosexuellas rättigheter och som har gjort sådana uttalanden som jag inte tror har gjorts i Sverige på över 200 år. Detta är krafter som inte har något annat än intolerans att ge tillbaka men som Erik Ullenhag tar i hand i toleransens namn. Det är en farlig väg som man slår in på när man gör på det sättet. Därför blir det något märkligt. Jag kritiserar islam, och jag kritiserar den stora invandring som vi har haft och mångkulturalismen utifrån att vi har fått en ökad intolerans och utifrån att vi har fått ett uppdelat samhälle där mångkulturalismen cementerar utanförskap och cementerar och förstärker skillnader mellan människor i stället för att skapa ett sammanhållet Sverige. Det är det som vi strävar efter. Allt fler länder börjar inse att mångkulturalismen är ett dödfött projekt. Det vore oerhört glädjande om Erik Ullenhag tillsammans med den övriga regeringen också börjar inse det snart.
Herr talman! Varken jag eller den övriga regeringen kommer att instämma i denna verklighetsbeskrivning. Det vet William Petzäll. Vi har helt olika syn på vilket Sverige vi vill ha. Jag vill ha ett Sverige som står upp för öppenhet. Jag vill ha ett Sverige som fortsätter en tradition av tolerans. Jag vill ha ett Sverige som står upp för det som genom historien har byggt oss rikt, det vill säga att vi handlar med andra länder och att vi reser till andra länder. Jag är stolt över ett land som har visat solidaritet när människor har flytt undan förföljelse. Där har vi en grundläggande skillnad oss emellan. Sedan säger William Petzäll att jag kors och tvärs svänger mig med främlingsfientlighet som epitet. Vad har jag sagt i denna debatt? Jag har sagt att Bevara Sverige svenskt var rasister och att aktivister från Bevara Sverige svenskt startade Sverigedemokraterna. Det är någonting som William Petzäll har svårt att komma ifrån. Jag har sagt - det får du gärna svara på vid något tillfälle, William Petzäll - att jag tycker att den film som ni hade i valrörelsen, där ni framställer muslimska kvinnor som ett gigantiskt hot mot äldrevården och äldre människor i Sverige, är främlingsfientlig. Jag tycker att det är främlingsfientligt när man ställer grupp mot grupp. Det kan diskuteras, men jag är mycket klar i den uppfattningen. Det som du säger, William Petzäll, är intressant. Du säger visserligen att du är emot främlingsfientlighet. Men sedan är du emot allt som görs. Så fort man är emot främlingsfientlighet blir du stressad. Då säger du: Ni borde tala om någonting annat i stället. Ta till exempel artikeln som skrevs av företrädare för judar och företrädare för muslimer i Sverige tillsammans med mig. En bakgrund till att den var viktig att skriva var att både judar och muslimer i Sverige sänder signalen: Vi accepterar inte antisemitism. Du tog själv tidigare i denna diskussion upp att det finns antisemitism i muslimska grupper. Det är väl utmärkt att ledare i muslimska grupper är klockrena i avståndstagandet från antisemitism? Men det är du emot. Det andra tydliga budskapet som vi har fått här i dag är att när man tillsätter en konkret utredning för att bekämpa främlingsfientligheten och för att öka kunskapen är ni emot det. Där tror jag att ni är lite rädda för sanningen eftersom ni inte vill att vi ska diskutera främlingsfientliga värderingar och attityder i Sverige utan vill blunda för verkligheten. Det bekymrar faktiskt mig. I övrigt vill jag tacka för debatten.